Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig dels om jag anser att en majoritet av svenskarna ska få möjlighet att ta del av större idrottsevenemang som vinter-OS via våra fria tv-kanaler, dels om jag avser att göra något för att införa en evenemangslista där större idrottsevenemang ingår. Allmänt sett ligger det i idrottens eget intresse att de evenemang som sänds i tv når så många tittare som möjligt. Internationella olympiska kommittén , som äger rättigheterna till vinter-OS, har också uttalat att organisationen har som princip att försäkra att så mycket som möjligt sänds och att sändningarna når en så bred publik som möjligt. Det bör betonas att den samlade svenska idrottsrörelsen inte har framfört något annat än att marknaden för sändningsrättigheter bör vara fri. Enligt EU:s AV-direktiv får varje medlemsstat säkerställa att programföretag som har exklusiva sändningsrättigheter inte sänder evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten inte får tillgång till sändningen i fri tv. Det sker genom fastställande av en så kallad evenemangslista. Denna möjlighet har funnits i Sverige sedan 1999. Det bör noteras att med fri tv avses enligt direktivet program som kan ses utan andra avgifter än eventuell lagstadgad tv-avgift och grundabonnemang i kabel-tv-nät. Myndigheten för radio och tv redovisade den 15 november 2013 sitt uppdrag att analysera och lämna ett förslag till hur en evenemangslista kan utformas. Myndighetens rapport har remitterats till myndigheter, företag och organisationer för synpunkter senast den 6 mars 2014. Regeringen kommer därefter att ta ställning till myndighetens förslag. En eventuell evenemangslista måste vara förenlig med EU-rätten och därtill godkännas av Europeiska kommissionen.

Herr talman! Vancouver 2010: Charlotte Kalla vinner guld. Turin 2006: Anja Pärson vinner guld. Lillehammer 1994: Där tror jag att det är väldigt många som minns såväl guld i hockey som guld till Pernilla Wiberg. Det är några av de guldmedaljer som svenska idrottspersoner har tagit genom åren. Det är någonting som engagerar hemma i tv-sofforna på många olika sätt. Utifrån hur läget ser ut just nu verkar det inte som att hela svenska folket i den mån man önskar ska få möjlighet att se OS i Ryssland vintern 2014. Därför är det som jag ser i svaret lite förvånande, herr talman. Först och främst upplever jag inte att det är något konkret svar utifrån frågan om regeringen har för avsikt att göra en evenemangslista. När jag påstår detta, herr talman, tycker jag att svaret i sig visar på det. Först har man, enligt det som riksdagen har sagt under 2012, gett Myndigheten för radio och tv ett uppdrag. De redovisade svaret den 15 november, och nu är det ute på remiss. Det är det som är intressant, för remisstiden pågår fram till den 6 mars. Men OS, herr talman, är i februari 2014. Jag antar att det betyder att som läget är just nu kommer det att vara cirka en och en halv miljon svenska invånare som inte kommer att ha tillgång till att titta på en sådan viktig händelse som ett OS är. Det känns lite märkligt. Mot bakgrund av detta skulle man kunna säga att politik är att vilja. Om alliansregeringen verkligen vill göra slag i saken är det hög tid att ta tag i detta redan nu och inte invänta remissinstanserna. I så fall skulle man ha satt en kort remisstid och pekat ut att detta är viktigt. Precis som ministern skriver i sitt svar måste detta godkännas av kommissionen. Det betyder att det är en viss administration under resans gång. Vi får hoppas att det är klart fram till dess om betal-tv-kanaler i framtiden vinner själva upphandlingen av stora idrottsarrangemang. Vi kan också notera att i grund och botten - i alla fall som svaret är utformat - följer inte alliansregeringen det som riksdagen har uttalat, det vill säga att man ska leverera förslag på en evenemangslista. Beslutet fattades under 2012, så det har funnits ganska lång tid att leverera på. Man hade kunnat göra det i god tid före - i det här fallet - vinter-OS. Jag kan lägga till att det är första gången som det här behövs. Tidigare har denna typ av sändningar gått till de fria tv-kanalerna.
Herr talman! Jag kan börja med att dela Carina Adolfsson Elgestams och alla övriga svenskars glädje över de medaljer som har tagits under de olympiska spelen. Jag hade dessutom förmånen att själv vara på plats i Vancouver när Charlotte Kalla gick i mål, så den känslan fick jag i allra högsta grad dela i realtid. När vi sedan kommer till frågan om en evenemangslista är det en möjlighet som har funnits sedan 1999. Den har inte ansetts behövas, och det har inte heller varit ett önskemål från idrottsrörelsen - vilket jag tycker att man måste ha med sig i debatten. När riksdagen nu fattade ett beslut om att ge regeringen i uppdrag att se över möjligheterna att utforma en evenemangslista gav regeringen uppdraget till Myndigheten för radio och tv. De har fullföljt sitt uppdrag och studerat hur det ser ute i övriga Europa i de länder som har evenemangslista. Det är en minoritet av EU-länderna - bara 8 av 28 har det. Utifrån detta och utifrån hur situationen ser ut i Sverige har myndigheten tagit fram ett förslag som nu är ute på remiss. Nu tycker Carina Adolfsson Elgestam att vi skulle ha agerat tidigare. En del av svaret på varför vi inte har kunnat göra det gav interpellanten själv när hon konstaterar att detta är en process som tar tid. Detta ska i så fall godkännas av EU-rätten och därtill av EU-kommissionen. Det tar ett antal månader, så det hade inte varit möjligt att få fram en lista. Vad som är lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, är att detta inte är någonting som står i enlighet med vad idrottsrörelsen själv vill. Jag träffade ledningen för Riksidrottsförbundet i ett helt annat ärende så sent som i morse, då vi naturligtvis diskuterade denna fråga också. De konstaterade att det finns ett antal förbund som önskar en evenemangslista, men majoriteten i Riksidrottsförbundet gör det inte. Hur som helst har Internationella olympiska kommittén, som äger rättigheterna till OS - som vi nu har uppe här och som är mest aktuellt - ett intresse av att så många som möjligt får se spelen. Spelen kommer såvitt jag har förstått att sändas i TV3, i TV10, i Viasats sportkanaler och på internet. Enbart TV3 har en upplevd räckvidd på 84 procent. Upplevd räckvidd brukar ofta vara i underkant, enligt Myndigheten för radio och tv. Förmodligen är det fler som kommer att kunna se OS. Det ligger inte i regeringens, och inte heller i politikernas, intresse att sätta oss över idrottsrörelsen. Detta är trots allt en fri rättighet. Marknaden har sina speciella möjligheter och villkor här. Det är också någonting som idrottsrörelsen framhåller. Vi har respekt för det, men vi har också respekt för riksdagen. Det är därför vi gav detta uppdrag till Myndigheten för radio och tv. Deras rapport är nu ute på remiss.
Herr talman! Jag tycker att ministern är oerhört tydlig i sitt svar: Det är marknaden som ska styra. Jag och vi socialdemokrater och en majoritet i Sveriges riksdag delar inte denna uppfattning. På tal om att det tar lång tid att eventuellt ta fram en evenemangslista får man väl ändå säga att riksdagen i maj 2012 fattade ett beslut och önskade detta av regeringen. Det betyder att det hade gått tolv månader i maj 2013. Nu har det gått ytterligare över ett halvår, och regeringen har fortfarande inte kommit speciellt långt i frågan. Möjligtvis, herr talman, kan det bero på att vid tillfället för den omröstning som hölls den 12 maj när riksdagen beslutade om detta röstade Alliansen emot. Det är väl det som är svaret på frågan. Själv är jag ju riksdagsledamot och företräder folket. I detta fall känner jag att det är oerhört viktigt att folket har rätt och möjlighet att ta del av denna typ av stora idrottsevenemang. Detta är första gången. Ända sedan 1999 har de stora arrangemangen oavsett om det har handlat om fotbolls-VM, hockey eller OS, som i det fall jag talar om nu, sänts i de fria tv-kanalerna, det vill säga i TV4 eller i SVT. När det sänds i dessa kanaler får hela svenska folket ta del av det. När det som i det här fallet är betalkanaler som har vunnit upphandlingen, det vill säga att det är TV3 och TV10 som ska sända, måste man som konsument köpa detta paket. Man talar om att det finns en upplevd räckvidd. Det är inte fakta, utan det är en godtycklig siffra. Summan av alltihop blir att det är ungefär en och en halv miljon svenska invånare som inte kommer att kunna ta del av vinter-OS i februari 2014 därför att alliansregeringen och ministern inte vill göra någonting åt saken. De tänker vänta till mars månad, när OS redan har passerat. På tal om att politik är att vilja känns det lite grann som att ministern inte vill göra någonting åt detta och inte heller vill göra det som riksdagen har beslutat. Det känns snarare som att man förhalar själva frågan därför att man tycker att marknaden är så pass viktig. Jag har full förståelse för att idrottsrörelsen och många av de olika branscherna tycker att det här är bra. För dem handlar det nämligen om pengar. Men för min del, för oss socialdemokrater och för oppositionen handlar det inte om pengar, utan det handlar om svenska folket och möjligheten att ta del. Det är där skiljelinjen går. Det är klart att det för en idrottsrörelse som i många sammanhang har svårare och svårare att få tag i sponsorpengar är jätteviktigt att få in pengar på det sätt som den får nu när det är en betalkanal. Det är klart att den spelar på den arenan. Men för dess deltagare är det viktigt att hela svenska folket får ta del.

Herr talman! Tack, Carina Adolfsson Elgestam, för en viktig interpellation! Tack, kulturministern, för svaret! Jag skulle vilja ta tillfället i akt att fråga kulturministern om hon tror att det här är en trend. Vi var nog många som trodde att Viasat och TV3 skulle sälja över och vilja komma överens med SVT och TV4 om att bredda sändningarna så att de skulle komma större delen av befolkningen till del. Nu verkar det dock som om de tar tillfället i akt att öka sina marknadsandelar. Väldigt många kommer att ha möjlighet att se de förhoppningsvis spännande sändningarna från Ryssland. Men det är faktiskt väldigt många, särskilt skolor och äldreboenden, som inte kommer att ha den möjligheten. De har inte tidigare satsat på att ha kabel-tv då de har haft tillgängligheten till det öppna nätet. Min fundering är: Ska äldreboenden och skolor i framtiden i större utsträckning satsa på att ha fler abonnemang, eller ska vi gå den väg vi har valt här i Sveriges riksdag - att vi tycker att de stora evenemangen i huvudsak ska sändas i de fria kanalerna? Vi lägger ju en hel del skattepengar på idrotten - både statliga och kommunala medel - för att gynna den och ge våra ungdomar möjlighet att delta i idrott. Då är det också rimligt att tävlingarna när de har nått de högre nivåerna visas för en så bred publik som möjligt. Återigen: Är det här en trend, och är det någonting som vi kommer att se mer av?
Herr talman! Vi har en fri idrottsrörelse i Sverige, och det är någonting som vi respekterar. Vi ger också ett stort statligt stöd till denna fria idrottsrörelse, precis som Isak From nämnde. Men det var också utifrån idrottens intressen och önskemål som regeringen agerade i det här fallet - apropå hur vi röstade när frågan om en evenemangslista kom upp. Nu fattade riksdagen ett annat beslut, och regeringen har gjort som riksdagen önskade. Vi går tillbaka till vad en evenemangslista är. Det var inte därmed, som interpellanten tycks tro, fritt fram och självklart att Sveriges Television per automatik skulle få tillgång till OS oavsett vad man bjöd. Så var det inte. De förlorade kampen mot MTG i det här fallet. Jag utgår från att MTG med de sändningsmöjligheter man har kommer att tillgodose kraven som IOK och idrottsrörelsen ställer upp. I den delen är jag trygg med att RF anser att det här kommer att fungera väl. En evenemangslista kan se väldigt olika ut. Man kan också ta del av det underlag som Myndigheten för radio och tv har tagit fram i det förslag som har gått ut på remiss. Där varierar räckvidden från exempelvis 67 procent i Tyskland till 95 procent i Storbritannien. Då räknas det i så kallad fri tv ofta in ett grundabonnemang för exempelvis kabel-tv. Det är så reglerna ser ut i Europa, och det är det vi ska förhålla oss till när vi talar om vad en evenemangslista är. Myndigheten för radio och TV har kommit fram till att om en sådan lista ska införas i Sverige - och det är det som remissinstanserna ska ta ställning till och lämna synpunkter på - ska räckvidden vara minst 80 procent av allmänheten. Då har man tagit hänsyn till EU-rätten och vad man skulle kunna få godkänt om en sådan lista skulle lämnas in. Då ligger vi betydligt högre än vad exempelvis Tyskland gör och i nivå med de allra flesta. MTG:s sändningar via TV3, TV10 och de övriga kanalerna beräknas nå minst 84 procent av tittarna. Man kan möjligen anse att det inte räcker, men jag tror att den bedömning som Sveriges Television gjorde - att man inte ville ge sig in i den här kampen och satsa mer av licensbetalarnas pengar - är rimlig. Då skulle det säkert vara många andra program som inte skulle kunna visas. En stor majoritet av svenska folket kommer att kunna se och ta del av OS-sändningarna i Sotji, och det är jag trygg med.

Herr talman! En stor del, säger kulturministern. En stor del betyder i det här fallet att en och en halv miljon personer ställs utanför och inte kommer att ha möjlighet att se OS, såvida de inte köper ett paket av betalkanalen. Det är en kostnad som ligger på - om man går in och tittar på olika erbjudanden på hemsidan - mellan 255 och 275 kronor i månaden. Man har ett bindningsavtal på 24 månader, och då är man generös och inleder med tre fria månader. Men det är ändå ett ganska långt avtal. Det handlar om över 6 000 kronor. Det finns ganska många medborgare i vårt svenska samhälle som kanske inte riktigt har råd att avsätta 255 kronor varje månad. Jag tycker att även de ska ha rätt och möjlighet att kunna se sportarrangemang som OS i Ryssland i februari, där 3 500 av världens bästa idrottare samlas. Men några här i Sverige som kanske önskar få se detta ska ställas utanför. Det finns också en annan del i detta att marknaden ska styra, och det är framtidens idrottare. Jag tror att alla här kan se framför sig Carolina Klüft när hon tog OS-guld. Tänk vad det har betytt för friidrotten på så många olika sätt. Många ungdomar och barn har sökt sig till just friidrotten. Det är på det sättet vi får fler att vilja delta och kunna utvecklas inom idrotten så att vi får nya stjärnor i framtiden. Det är en stor risk att det kommer att minska bland barn och ungdomar när man låter marknaden styra.

Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten för mycket men skulle ändå vilja ha ett svar eller en fundering från kulturministern. Är det här en trend inför framtiden? Är det en trend att färre ska kunna ta del av stora idrottsevenemang? I så fall tycker jag att vi bör vara tydliga med att om man ska ha möjlighet att se OS på äldre dagar är det rimligt att äldreboenden utrustas med kabel-tv-kanaler. Det är många äldre i dag som "bara" har betalat tv-avgift i hela sitt liv och varit vana att kunna se OS-sändningar varje år - eller vart fjärde år i alla fall. Om man inte har kabel-tv, abonnemang med MTG eller kan ta del av TV3 kommer man förmodligen inte att kunna göra det längre. Det tycker vi socialdemokrater är synd.
Herr talman! Vi kommer nog inte så mycket längre i den här diskussionen. Vad interpellanten jämte Isak From är ute efter är ju trots allt att regeringen ska ge SVT mer eller mindre ensamrätt, möjligen tillsammans med TV4, som ju är fritt tillgängligt. Nu talar vi om en evenemangslista. Om en sådan lista ska införas i Sverige får vi se. Det finns ett förslag som är ute på remiss, och jag hoppas att det finns respekt för att det arbetet ska gå framåt. Det är ingalunda säkert att en sådan här lista blir godkänd av EU-rätten eller EU-kommissionen. Hur som helst kommer en mycket stor del, 84 procent minst, att kunna ta del av OS-sändningarna. Låt oss nu se hur detta fungerar. Om man i idrottsrörelsen, som har det största intresset av att så många som möjligt kan se tävlingarna, är trygg med att det här kommer att fungera finns det inget skäl för mig att överpröva deras åsikt. Om man i idrottsrörelsen hade varit bekymrad utifrån det som interpellanten tar upp - att det är viktigt och inspirerande att kunna se elitidrottare på plats, förhoppningsvis också sådana som tar medaljer - hade det varit annorlunda. Men om man i idrottsrörelsen inte är orolig utan tror att detta kommer att fungera bra är jag också trygg med det. Låt oss nu avvakta tills OS i Sotji är över, se hur det har fungerat och vad remissinstanserna säger. Då har de också möjlighet att anpassa sina remissvar utifrån hur det har fungerat. Vi kan återkomma och ta upp diskussionen därefter.